Herr talman! Herr Tistad har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att begränsa de risker som är förenade med läktring av oljelaster från fartyg utanför den svenska kusten. Enligt lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg är det förbjudet att tömma ut olja från fartyg i bl.a. vattenområde som utgör svenskt sjöterritorium, Läktring av oljelast från tankfartyg — d.v.s. lossning av sådan last över till annat fartyg — är för närvarande inte förbjuden inom svenskt sjöterritorium. Läktring skall dock ske under sådana former att oljan inte kommer ut i sjön. För att undvika risker för oljespill under hanteringen har myndigheterna och oljeimportörerna meddelat särskilda säkerhetsföreskrifter. Frågan om skärpta bestämmelser i fråga om bunkring och läktring av oljelaster utreds för närvarande inom sjöfartsverket, som inom kort kommer att redovisa resultatet av sina överväganden för Kungl. Maj:t.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret och även för att jag fick det i skriftlig form hela 60 sekunder innan plenum började. När jag skulle framställa min fråga var jag litet tveksam om till vilket statsråd jag skulle adressera den. Jag fick då veta att det på detta område finns en ganska enkel regel. Så länge oljan befinner sig i ett fartyg lyder den under kommunikationsministern, men när den kommit lös ur fartyget är det civilministern som har hand om tillvaratagandet av oljan. Jag kan förstå att kommunikationsministern har kommit litet utanför sitt område, när han åberopar lagen om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Den gäller nämligen bara avsiktliga oljeutsläpp, och sådana kan det inte vara fråga om i detta fall. Statsrådet Norling säger vidare att läktring skall ske under sådana former att oljan inte kommer ut i sjön och att det finns föreskrifter utfärdade härom. För ett par veckor sedan planerade två stora finska tankfartyg, som skulle gå in i Östersjön, att läktra en del av sin last utanför Göteborg för att kunna passera in i Östersjön. Det visade sig då att det inte finns några som helst föreskrifter för att hindra olycksfall i samband med läktring annat än sådana bestämmelser som har utfärdats av rent lokala myndigheter och bakom vilka det inte kan sättas några straffsanktioner. I själva verket har skyddsfrågan förhalats på ett ganska egendomligt sätt, inte av regeringen, som inte behandlat den, utan av andra myndigheter! I december 1963 skrev chefen för västra kustdistriktet till länsstyrelsen i Göteborg och påtalade de risker som är förenade med läktring av oljelaster på Rivöfjorden utanför Göteborg. Det påpekades i den skrivelsen att det förekommer flera gånger i månaden att man läktrar till pråmar och mindre fartyg för vidare transport. Det kan ligga upp till sju fartyg förtöjda intill ett tankfartyg alldeles i farleden intill Göteborg. När fartyg passerar i farleden uppstår en häftig rörelse i vattnet. Det finns då mycket stor risk för att oljeslangar kan slitas av eller brista och olja läcka ut. Denna skrivelse skickades av länsstyrelsen i Göteborg till sjöfartsstyrelsen, som svarade efter två år. Svaret innebar i huvudsak endast att sjöfartsstyrelsen inte hade med saken att göra. Detta skedde alltså först efter två år och efter två påminnelser från länsstyrelsen i Göteborg. Det är därför glädjande att höra att sjöfartsstyrelsen nu kommer att ta upp frågan och redovisa resultatet hos Kungl. Maj:t. Det sammanhänger väl med den aktualitet som frågan fick i samband med de finska fartygens planerade läktring på Rivöfjorden. Man ämnade äntligen, meddelades det då, hos Kungl. Maj:t begära en ändring av sjötrafikförordningen så att länsstyrelsen skulle få befogenhet att i samråd med sjöfartsstyrelsen utfärda föreskrifter till förebyggande av risker i samband med oljeläktring. Förmodligen är det denna åtgärd som statsrådet åsyftar, men den går alltså tillbaka på ett mer än sex år gammalt initiativ, som hittills inte föranlett någon åtgärd.

Herr talman! Jag ber herr Tistad om ursäkt för att svaret har kommit så sent — det är fel, det skulle naturligtvis ha förelagts herr Tistad mycket tidigare. I sakfrågan inskränker jag mig till att säga, att läktring av olja har varit vanlig inom vattenområdena utanför Göteborg — särskilt på Rivöfjorden, som herr Tistad nämnde, Vi vet ju båda att läktringen där följs mycket noga av vederbörande myndigheter, alltså både polisen och tullen. Frågan om läktringen på Rivöfjorden kan också komma att påverkas av ställningstagandet beträffande den begärda utvidgningen av det allmänna hamnområdet i Göteborg. Eftersom det ärendet är föremål för beredning, kan jag för dagen inte kommentera det närmare.

Herr talman! Det är riktigt att läktringen på Rivöfjorden och utanför Göteborg följs med stor uppmärksamhet av myndigheterna i Göteborg, särskilt av kustbevakningen som regelbundet anordnar övervakning av läktringarna och som utfärdar råd och föreskrifter, såsom t.ex. att fartygen måste täta sina spygatt för att den olja som eventuellt kan komma ut på däcket inte skall rinna ut i vattnet, o. s. v. Men skulle trots alla säkerhetsanordningar — vilkas genomförande dock i stort sett sker frivilligt — olja komma ut, finns det inte någon säkerhetsorganisation som effektivt kan klara av ett oljeutsläpp så långt ut. Man tycker det är ganska märkligt att man ute på en öppen fjord, alldeles intill en farled men endast en eller två distansminuter från en oljehamn, där det finns skyddsanordningar, skall utföra sådana här läktringar. Varför gör man det? Jo, därför att man därmed sparar de hamnavgifter som måste erläggas om man anlöper Torshamnen i Göteborg. Får Göteborg ett utvidgat hamnområde, som statsrådet förutskickar, kommer därmed = säkerhetsanordningarna inte automatiskt att bli bättre. Den bästa lösningen är att tillse att läktringen utförs vid kaj i en oljehamn, där det finns anordningar för att klara oljespill.

Vid den fortsatta behandlingen av ärendet har det visat sig att flera frågeställningar måste belysas före ett slutligt ställningstagande. Den arbetsgrupp inom departementet som för närvarande gör en översyn av bestämmelserna angående typoch registreringsbesiktning har därför fått i uppdrag att utreda frågan om skärpningar i besiktningskraven rörande dynamisk stabilitet för tunga fordonskombinationer. Utredningen skall bedrivas så, att den ger ytterligare underlag för att bedöma vilken högsta tillåtna hastighet som från trafiksäkerhetssynpunkt bör gälla för kombinationen dragbil med påhängsvagn och tillkopplad släpvagn. Gruppen anlitar statens väginstitut för de teoretiska och praktiska undersökningar som är förenade med uppdraget. Undersökningarna är komplicerade och tidskrävande men beräknas kunna slutföras under innevarande år.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet för svaret på min fråga.

Jag vill påstå att erfarenheten för oss som vistas på vägarna har besannat riktigheten av vad utskottet påpekar. Jag hade hoppats att riksdagens uttalande om höjning till 70 km/tim skulle leda till åtgärder betydligt snabbare än vad statsrådet aviserar i sitt svar. Jag kan förstå att den arbetsgrupp inom departementet som sysslar med typoch registreringsbesiktning behöver ta lång tid på sig. Jag hoppas därför att det är möjligt att bryta ut den här frågan så att den kan behandlas tidigare. I en skrivelse till kommunikationsdepartementet från statens trafiksäkerhetsverk sammanfattas synpunkterna på det här problemet. Verket konstaterar att fordonskombinationen dragbil plus påhängsvagn plus släpvagn är omvittnad som en synnerligen lämplig och ekonomisk trafikenhet. Detta framgår både av svenska erfarenheter och av uttalanden från Amerika. I yttrandet framhålles också vad riksdagen förutsatte, nämligen att tillgänglig statistik om trafikolyckor inte visar att denna kombinations egenskaper ur säkerhetssynpunkt skulle vara sämre än andra kombinationers. Yttrandet slutar med att trafiksäkerhetsverket för sin del tillstyrker en höjning från 40 till 70 km/ tim. Jag tror att de som är ute i trafiken i sommar skall kunna konstatera att det uppstår flera svårartade situationer på grund av den låga hastigheten för lastbilar av den här typen. Därtill kommer den stora påfrestningen på chaufförerna som skall köra med denna låga hastighet — förutom att bilarna sannerligen inte är byggda för så låg hastighet. Särskilt nervpåfrestande blir det naturligtvis när en chaufför skall köra 15 å 20 mil med denna låga fart. Det vet jag av den erfarenhet jag har från min egen rörelse. Min chaufför har talat om att det i vissa situationer är ogörligt att hålla 40 km/tim, och då utsätter sig ju föraren för risken att överträda hastighetsbestämmelserna med åtföljande laga åtgärder. Jag vill därför hoppas att det skall vara möjligt för kommunikationsministern att påskynda detta ärendes behandling så att vi kan få ett beslut inom kort. Om jag fattade statsrådet rätt, så behöver beslutet inte fattas här i riksdagen, utan departementet har möjlighet att ta erforderliga initiativ. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Eftersom herr Mattsson hänvisar till en skrivelse, som trafiksäkerhetsverket har avlåtit i detta ärende, vill jag göra ett par kommentarer just härtill. Visserligen har trafiksäkerhetsverket ansett sig böra ansluta sig till förslaget om en höjning av maximihastigheten från 40 till 70 km/tim för dessa fordonskombinationer, men det har verket gjort med en rad reservationer. Verket konstaterar att man ur tillgänglig statistik över trafikolyckor inte kan få fram något som ger belägg för kombinationernas egenskaper från säkerhetssynpunkt och att någon teoretisk eller praktiskt vetenskaplig utredning om kombinationens egenskaper och tillrådlig högsta hastighet inte föreligger. Trafiksäkerhetsverket säger att kombinationen inte synes förekomma i något annat europeiskt land än Sverige men att den sedan flera år finns i Förenta staterna, där den bedöms såsom trafiksäker. Man har dock inte lyckats erhålla något uttalande om tillrådlig högsta hastighet. Trafiksäkerhetsverket konstaterar allmänt att det inte finns något fullständigt och säkert underlag för en bedömning av de risker som kan vara förbundna med en ökning av hastigheten. Vidare konstaterar verket att det av utskottets skrivning inte framgår vilken typ av släpvagn som avses. Verket vill alt en eventuell hastighetsökning i varje fall skall gälla bara vissa slag av släpvagnar och att man även i övrigt måste reglera det hela med särskilda föreskrifter om beskaffenheten av kopplingsanordningar, bromsar m.m. Till trafiksäkerhetsverkets skrivelse har dessutom fogats två promemorior från statens väginstitut. I dessa görs bl.a. vissa överväganden rörande tunga fordonskombinationers körhastighet. Det uttalas att tunga fordonskombinationer och i synnerhet sådana med flera släpfordon är svårare att behärska än singelfordon i besvärliga trafiksituationer och att dessa svårigheter växer med hastigheten. Vi saknar sålunda, herr talman, exakt kännedom om hur tunga fordonskombinationer med flera släpfordon uppför sig vid högre hastigheter. Med den bristande kunskapen och mot bakgrund av de allvarliga och många gånger svårförklarliga olyckor med tunga fordonskombinationer som har inträffat under de senaste åren har jag ansett mig böra satsa på en ordentlig undersökning av de faktorer som hör till bilden. Väginstitutet är nu i gång med dessa undersökningar. Herr Mattsson! Jag föreslår att vi avvaktar resultatet av dessa undersökningar.

Herr talman! Den som gör en rivstart råkar lätt få en sladd. Jag tror att det var det som hände socialdemokraterna i vintras. Men startade tydligen sin riv-i-gång-kampanj i skattefrågan i den fasta övertygelsen att man skulle kunna beskylla folkpartiet och centerpartiet för att slå vakt om privilegierade grupper. Men man kom snett redan från början. De stolta parollerna om strid och kamp som blåstes upp i den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt har måst dämpas ned till ett surmulet och ganska irriterat mumlande. tiska valhandboken nr 1 ter sig nu lika avslaget. Tänk om herr Sträng ville säga åt dem som skriver dessa bedrövliga socialdemokratiska valhandböcker att ta bort resten av de osannfärdiga beskyllningarna mot oppositionen. Men då skulle man ju få lov att erkänna att vårt skatteförslag tar större hänsyn till dem som har låga inkomster än vad regeringen har stannat för. Och man skulle få erkänna att folkpartiet drivit på för att just låginkomsttagarna skulle få en rättvisare skatt. Det heter i vårt partiprogram av 1962: Vid skattereformer skall de ekonomiskt sämst ställdas situation särskilt uppmärksammas. Beskattningen skall lättas för barnförsörjare och andra folkgrupper för vilka den är särskilt betungande. I boken Mittensamverkan 1968 hävdas nödvändigheten att ta hänsyn till den kommunala beskattningen och därmed den samlade skattebördans fördelning: ett oavvisligt krav att grupper med låg konsumtionskraft kompenseras både genom särskilda lättnader i den direkta inkomstskatten och genom ökning av vissa förmåner — står det i detta program. I motion nr 439 i andra kammaren från år 1969, en partimotion, krävde vi i klämmen att riksdagen skulle lätta ”det totala skattetrycket på låginkomstgrupperna genom att i vidgad omfattning befria de låga inkomsterna från inkomstskatt, varvid särskilt beaktas den skattebelastning som härrör från den kommunala skatten”. Det är några av de ställen där vi har förebådat den grundsyn som går igen i folkpartiets och centerpartiets gemensamma skatteförslag. Nu erkänner bevillningsutskottets majoritet på sidan 104 i sitt betänkande att det finns mycket starka skäl för att särskilt uppmärksamma de grupper som har nedsatt skatteförmåga. Men det är folkpartiet och centerpartiet som i sina motioner får föra fram förslagen om att dessa grupper skulle få en med folk I det senaste tillägget till den socialdemokratiska valhandboken Debattfakta, SAP-information nr 3 heter det ändå: ”Här går en principiell skiljelinje mellan borgerliga och socialdemokrater. Socialdemokraterna inriktar sig på lättnader för låginkomsttagarna.” Hur skall man kunna förklara det, om man samtidigt låter väljarna ta del av reservationerna till bevillningsutskottets betänkande? Det måste ändå vara många som då säger sig att det här är fråga om hyckleri. Vi har från folkpartiets sida länge begärt en samlad skattereform. Regeringen har dröjt. Efter hand har man gjort vissa förändringar och förbättringar. Vi kämpade länge för att man till en början åtminstone skulle ta bort en del av sambeskattningens många nackdelar och orättvisor genom att införa frivillig särbeskattning. Den kom 1965. Folkpartiet fick år efter år påvisa för en tveksam och dröjande finansminister att den gamla omsättningsskatten var behäftad med väsentliga nackdelar. Finansministern tog många tillfällen i akt att peka på hur skeptisk han då var till mervärdeskatten. När vi påvisade dess förtjänster blev vi ibland hånade. Men mervärdeskatten kom den 1 januari 1969. Vi har också länge slagits för en individuell beskattning. Den kommer nu. Men det skulle vara en överraskning om socialdemokraterna i dag erkände sin reträtt. Vi får väl strunta i det erkännandet och försöka se framåt. Under debattens förlopp har nya omständigheter tillkommit, problemen har förskjutits, nya tillkommit. Ett av de kanske viktigaste nya inslagen är kommunalskatternas starka höjning, som med särskild tyngd har drabbat just låginkomsttagarna. Från 1962 till 1970 steg, som kammarens ledamöter vet, den genomsnittliga kommunala skatten från drygt 15 kronor till 21 kronor Det är också känt att den kommunala inkomstskatten är den dominerande skatten för flertalet av inkomsttagarna. Det nuvarande skattesystemet var helt enkelt inte avpassat för ett så högt kommunalskattetryck. Därför blev effekterna svåra för många med lägre inkomster. I folkpartiets stora skattemotion från förra året underströks därför också mycket eftertryckligt att man måste ta in den totala skatten i bilden — alltså såväl statssom kommunalskatt. Kommunalskattehöjningarna är en följd av den kommunala verksamhetens allmänna expansion. Regeringen har givetvis sin del i ansvaret för den utvecklingen. Kommunernas ökade finansieringsbörda är en direkt följd av de växande uppgifter som de åläggs och av det faktum att de haft ökande svårigheter att finansiera sina investeringar via nya lån. De kommunalmän som gjort besök i AP-fondens direktionsrum har fått mycket hårda anvisningar om de nedskärningar som de är tvungna att göra i exempelvis följdinvesteringarna till bostadsbyggandet. Kostnaderna för gator, vatten och avlopp till de nödvändiga nya bostadsområdena måste i växande utsträckning, på grund av en medveten politik från regeringens sida, skattefinansieras. Den starkt ökande kommunalskatten och dess konsekvenser för den enskilde skattebetalaren, behovet av omfördelande insatser för låginkomsttagarna, kravet på att komma bort från en föråldrad familjeskatteform och mer konsekvent knyta samhällets stöd till barnen — allt det har gjort en samlad skattereform mer angelägen. Den har dröjt, och hade tiden utnyttjats till en ordentlig beredning av skatteförslaget hade det väl varit acceptabelt. Men regeringen har valt en annan metod: att låta utarbeta skatteförslaget helt inom kanslihuset. In i det sista hemlighöll man tabeller och skalor. Jag vet faktiskt ännu inte i dag vilka bevekelsegrunder som legat bakom regeringens — eller kanske man borde säga finansministerns — agerande i detta hänseende. Förre statsministern Erlander har påstått att det bara var fråga om en försening, men det har finansministern aldrig bekräftat. Det vore intressant att höra om det verkligen var så, att man inte kunde planera det egna arbetet. Säkert är att förfaringssättet gav upphov till en från början ganska snedvriden skattedebatt. Den blev inte bättre av att regeringen jämrade sig över att vara förföljd. En del av dem som yttrade sig i debatten hade nog missförstått skatteförslagets verkningar, men inget hade varit lättare för regeringen än att undanröja detta genom att lägga papperen på bordet. Frånvaron av en allsidig utredning rörande olika alternativa skattesystem och deras verkningar, frånvaron av remissbehandling och möjligheter till offentlig diskussion, grundad på fakta, har fått konsekvenser, tyvärr tydligen också för själva skatteförslagets utformning. Med en grundligare och mer allsidig behandling hade det säkert varit möjligt att åstadkomma ett system som gett motsvarande lättnader för låginkomsttagare, men som inte hade haft regeringsförslagets nu så väsentliga nackdelar. Jag tror faktiskt att om en del av det som nu står i folkpartiets och centerns reservationer hade varit med i beredningen, så hade finansministern säkert reflekterat på att ta med det. Nu har man till råga på allt försatt riksdagen i en sådan tidsnöd att både bevillningsutskottets socialdemokratiska majoritet och två socialdemokratiska reservanter var på sitt håll beklagar denna tidsnöd. Detta framgår av bevillningsutskottets utlåtande nr 40 sidorna 106 och 135. Det skattesystem som finansministern nu har presenterat är alltså inte ett så grundligt och bearbetat system att det förtjänar att kallas ett ”70-talets skattesystem”. Men här finns bra saker — lättnader för låginkomsttagarna och övergången till särbeskattning — men samtidigt väsentliga brister. Det är brister som hänger samman med själva systemets uppbyggnad och som bl.a. lett till starkt ökande marginalskatter i vanliga inkomstlägen. Men bristerna beror också på en bristande handlingskraft från regeringens sida — därför har förslaget blivit ofullständigt. Det senare gäller i allra högsta grad skatteförslagets konsekvenser för familjerna. Övergången till individuell beskattning är kanske den mest framtidsinriktade delen i det förslag som vi nu har att syssla med. Det innebär inte bara att man röjer undan väsentliga delar av den hårda marginalskatt som tidigare drabbade kvinnor som gick ut på arbetsmarknaden. För dem blir det numera lönande att förvärvsarbeta. Det innebär också att man skapar större skatterättvisa för den ensamstående. Med fog har de ensamstående kunnat fråga om det verkligen var rimligt att de skulle ha en så mycket hårdare beskattning än de gifta, oavsett om de senare hade barn eller ej. Ibland har man av den allmänna debatten nästan fått det intrycket att de som talat om de ensamstående tänkt enbart på ungkarlar med lyxbilar och operettens ”glada änka”. I själva verket är ju denna kategori mycket heterogen och rymmer många människor med en hård och bitter vardagsekonomisk situation. Det nya i skatteförslaget betyder att man bryter med ett gammalt synsätt om mannens och kvinnans uppgifter och roller och tar ett viktigt steg för ett mera könsneutralt skattesystem. Vi vet ju alla att mönstret för det svenska samhället länge var att mannen skulle jobba på arbetsmarknaden och kvinnan i hemmet. I praktiken har kvinnorna eller männen alltför sällan haft någon valfrihet. De har tvingats in i en roll, en situation. Skolväsen och utbildning, olika sociala bestämmelser, de alltför få daghemmen och diskrimineringen av kvinnorna på arbetsmarknaden — allt detta har verkat i samma riktning. även om dessa förhållanden och de värderingar som Iegat till grund för dem, nu håller på att brytas upp, så går det långsamt, alltför långsamt. Här kan skattesystemets utformningotvivelaktigt hjälpa till. Det är också därför som folkpartiet så länge har slagits för en sådan reform och som vi nu är glada över att på den punkten kunna instämma i huvudlinjen i finansministerns uppläggning. Det är självklart att en sådan här historisk övergång från sambeskattning till särbeskattning måste åtföljas av vissa dämpande åtgärder. I och för sig kan ju alla sådana dämpande åtgärder sägas vara avsteg från den individuella beskattningens princip. Av många olika sociala och ekonomiska skäl är de ändå nödvändiga för att inte betydande grupper hårt och orättvist skall drabbas av en omläggning. Jag skall återkomma till det. Men först vill jag säga någonting om omläggningens konsekvenser för barnfamiljerna, inte minst för de unga barnfamiljerna med små barn. Övergången till individuell beskattning borde vara det tillfälle då man mera konsekvent än hittills tog sig an barnfamiljernas sak. Det finns starka skäl som talar för det. Barnfamiljerna lever i genomsnitt på en standard som är lägre än andra människors. Jag tror att de som hade tillfälle att se det mycket intressanta och delvis mycket gripande TV-programmet i går kväll om låginkomsttagarna fick en verkligt skakande inblick i den situation många människor lever i, människor som ändå ser ut att leva i välfärdssamhället, som bor i moderna hus, men som ändå har en bedrövlig situation. Även om de nominella inkomsterna kan ligga högre för barnfamiljer än för dem som inte har barn, så blir konsumtionsutrymmet per familjemedlem lägre just i barnfamiljer. De får helt enkelt lov att snåla mer än vi andra som har vuxna barn eller inga barn alls. Även om stödet till barnfamiljerna byggts ut under 1960-talet, bl.a. genom bostadstilläggen, kvarstår ändå behovet av rejäla insatser. Under hela 1960-talet har folkpartiet planmässigt arbetat för en höjning av barnstödet. Det förvånande är att socialdemokraterna flera gånger har sagt nej. Det har för oss hela tiden framstått som en självklarhet att övergången till individuell beskatttning skulle ske samtidigt som man i en ökad utsträckning knöt samhällets stöd just direkt till barnfamiljerna. Det var så att säga skattepaketets andra sida, som i själva verket var ett viktigt motiv för hela reformen. Men så har alltså inte skett i herr Strängs förslag. Barnfamiljerna hade nära nog glömts bort. De förväntningar som de hade rätt att ställa på en reform som skulle skapa ökad jämlikhet har svikits. Någon stor omfördelning till barnafamiljernas förmån sker inte. Barnbidraget höjs med 300 kronor — men detta är till mycket stor del bara kompensation för prisstegringar sedan bidraget sist höjdes eller som inträffar fram till den tidpunkt då skatteförslaget träder i kraft den 1 januari 1971. Finansministern har själv mycket eftertryckligt klargjort att en sådan barnbidragshöjning inte skall ses som en reform. I en intervju i bokform strax före nyår framhöll finansministern : ”När det gäller barnbidragen så holkas de ur för varje år på grund av prisstegringen. Man kan nöja sig med det en period, så eller så många år, men till slut måste man göra ett lyft igen för annars skulle det bli en påtaglig reell försämring. Ett sådant lyft är ingen reform, det är bara en anpassning till vad man tidigare har bestämt sig för.” Finansministern har rätt i det uttalandet. Hans politik är fel, men hans beskrivning av hans egen politik är rätt. Detta är ingen reform, men det borde ha varit det. Det är därför vi har satsat på ett vårdnadsbidrag på 500 kronor per barn. Det betyder att varje barn upp till skolåldern tillsammans med det vanliga barnbidraget skulle få 1700 kronor om året. Nu kommer invändningar från socialdemokratiskt håll mot detta förslag om vårdnadsbidrag. Det är särskilt en invändning som förvånar mig och säkert många av de unga familjerna. Det är när man säger: ”Jaja, det är naturligtvis viktigt med barnfamiljerna. Men se, det här är ingen familjepolitisk reform — den kommer i ett annat sammanhang. Det här är en skattereform.” Detta resonemang har framförts i många socialdemokratiska tidningar och i de debatter som socialdemokraterna utmanat oss i folkpartiet till. Det är ett förvånande uttalande av flera skäl. För det första är det uppenbart att i familjepolitiken är skatter och bidrag i högsta grad sammankopplade. Man kan inte se skattesystemet isolerat från bidragssystemet. Det är inte en ståndpunkt som vi hittat på, även om vi drivit den mycket länge. Den har varit utgångspunkten för många familjepolitiska utredningar, och det är en princip som flera gånger har upprepats här i riksdagen. För det andra: Här genomför finansministern med vårt stöd en övergång från sambeskattning till särbeskattning. Omläggningen berör i högsta grad landets familjer. Den innebär för många en ny ekonomisk situation. Den får olika verkningar för olika grupper beroende på vilken inkomst de har. Den får högst påtagliga verkningar för barnfamiljerna. Detta kommer man inte ifrån genom att säga att nu rör det sig om skattepolitik och inte om familjepolitik. Att det inte blev någon familjepolitisk reform beror på att regeringen försummade barnfamiljerna — inte på omläggningens principiella karaktär. Det har också hävdats att vårdnadsbidraget skulle vara någonting så okänt, att förslaget plötsligt bara kastats fram, och att det skulle finnas bättre lösningar. Men det är svårt att förneka att de sakliga skälen för vårdnadsbidraget ändå är mycket starka. När barnen är små är vårdnadsbehovet störst. Då är det inte lätt för både pappa och mamma att ta jobb utanför hemmet samtidigt. Den faktiska valfriheten blir inte stor så länge något av barnen behöver någon av föräldrarna hemma. Ett vårdnadsbidrag kan användas till utgifter för barntillsyn i de fall där båda makarna kan förvärvsarbeta — men det kan också vara en ersättning för den vårdinsats som en hemmafru eller en hemmaman utför och för det inkomstbortfall som familjen därigenom drabbas av. Detta har i själva verket diskuterats länge. Förslag att införa vårdnadsbidrag lades fram av familjeberedningen 1964 och fick ett övervägande positivt gensvar i remissutlåtandena. Det har sedan flera gånger återkommit i debatten; vi har flera gånger varit inne på tanken. Visst vet vi att den sittande familjepolitiska kommittén utreder olika bidragsformer och däribland även vårdnadsbidrag. Visst kan olika konstruktioner tänkas. Men att själva vårdnadsbidraget behövs, borde man kunna enas om redan nu. Vi föreställer oss inte att vårt förslag med de 500 kronorna i och för sig är tillräckligt. Men det utgör, menar vi, en grund som man kan bygga vidare på. Och vi vill lägga grundplåten nu. Jag har redan tidigare berört behovet av särskilda åtgärder som krävs för att inte övergången till särbeskattningen alltför hårt skall drabba dem som inrättat sitt liv efter det äldre familjesystemet. Finansministern har då valt linjen med ett avdrag på den framräknade skatten. Själva metoden med avdrag på den uträknade skattten har vi lanserat. Vi anser att den i och för sig är bättre än den traditionella avdragslinjen, d.v.s. avdrag i deklarationen. Men i detta sammanhang vore det enligt vår mening bättre att gå ett steg längre och göra om avdraget till ett bidrag. Det har tre fördelar. Den viktigaste är kanske att man får ett bättre stöd också till de familjer som har mycket låga inkomster. Jag tänker här åter på de familjer vilkas öden skymtade förbi i TV-programmet i går Ang. en reform av beskattningen, m.m. kväll, där statsminister Palme gjorde en lysande propagandistisk insats. Jag har bara litet svårt att förstå hur han i dag skall kunna rösta emot de förslag som beaktar de synpunkter som han då talade för. Dessa familjer med mycket låga inkomster skall inte, som socialdemokraterna i bevillningsutskottets majoritet klart menar, behöva gå till socialbyrån för att få den förmån som självfallet tillfaller dem som har det bättre ställt och som får den automatiskt. Genom ett bidrag får man också en mera konsekvent genomförd individuell beskattning. Den andra makens skatt påverkas inte då hustrun går ut i förvärvslivet. Det tredje skälet är att bidraget går direkt till den hemmavarande. Det kan i många fall ha en värdefull psykologisk betydelse. Alltför många hemmafruar får fortfarande be om en slant för varje utgift i taget. Det här förslaget kostar cirka 90 miljoner kronor, utslaget på helt år, men det är insatser som i hög grad skulle komma de sämst ställda grupperna till godo. De argument som uppbådats på den socialdemokratiska sidan emot bidragstanken är inte särskilt övertygande. Man har uppehållit sig vid diverse tekniska problem, trots att finansdepartementets egen expertis upplyst bevillningsutskottet om att dessa problem utan svårighet går att lösa. Kan man utbetala barnbidrag, kan man med moderna kontorshjälpmedel klara utbetalningen också av hemmamakebidrag. Man har från socialdemokratiskt håll talat om återbetalningsproblem, men man har naturligtvis försummat att säga att man får mycket mer av sådana återbetalningsproblem om man skall tillämpa regeringens avdrag; där dyker återbetalningskraven upp på restskattsedeln för många som börjat arbeta efter den tidpunkt då avdraget har verkställts. Med bidrag som utbetalas efter uppgifter i föregående års taxering be höver sådana återbetalningsproblem i princip inte förekomma. Ett av de betänkliga inslagen i regeringens skatteförslag är den starka höjning av marginalskatten som sker i vissa inkomstskikt. Finansministern tycks själv ha varit en smula oroad av detta faktum, eftersom marginalskattetabellen helt enkelt inte kom med i propositionen. Den finns emellertid återgiven i folkpartiets och centerpartiets gemensamma skattemotion. Läser man den skall man finna, att marginalskatteproblemet förvisso inte är något som bara berör de höga inkomsttagarna. De redan tidigare höga marginalskatterna har genom systemets konstruktion skärpts redan i inkomstskikten strax ovanför 20000 kr., och verkningarna fortsätter upp till cirka 55 000 i årsinkomst. Därefter blir bilden av marginalskatteutvecklingen en annan. Om man jämför den bilden med de skärpningar som sker för låga inkomsttagare, ter den sig litet besynnerlig. Just i samband med det nya skattesystemets brytningspunkt kring 30000 och strax däröver får de nya marginalskatterna en mycket stark effekt. Genom att många just i dessa inkomstskikt kring 30 000 drabbas av bortfallna bostadstillägg kan en stor del av en löneökning på en så vanlig inkomst gå åt till skatt. Socialdemokraterna har åtminstone tidigare haft en viss benägenhet att kalla alla som har inkomster som ligger över 30 000 kronor för höginkomsttagare. Det är numera en helt vilseledande terminologi. En familj med två barn och en inkomst på 35 000 kronor är inte längre höginkomsttagare. Den tillhör en stor mellangrupp som i flera avseenden drabbas hårt av de nya skalorna. Återigen är det särskilt barnfamiljerna som kommer i kläm. Medianinkomsten för barnfamiljer, där bara en förvärvsarbetar, i landet utanför Stockholm ligger för år 1971 på drygt 30 000 kronor; för Stockholm torde siffran ligga på omkring 40 000 kronor. nära med frågan om inflationens verkningar på skattetrycket. Vi vet ju att inflationen höjer skattetrycket. Med iasta skatteskalor och fortgående penningvärdeförsämring kommer den som får en lönehöjning, som skall vara kompensation för inflationen, att få betala en allt större andel av sin inkomst i skatt, trots att lönens reella köpkraft är oförändrad. Detta är självfallet inte någon nyhet. Så har det varit länge, och vi har länge krävt åtgärder emot det. Först och främst gäller det ju att bromsa inflationen — jag tror inte ens att finansminister Sträng vill påstå att den socialdemokratiska regeringen har varit särskilt framgångsrik i det fallet. Men om det inte lyckas — och en fullständig uppbromsning lär ju aldrig kunna åstadkommas — så bör inte skatten hela tiden höjas utan att man egentligen diskuterar saken eller fattar några politiska beslut. Om en regering vill höja skatten då skall man lägga fram förslag i saken, tala om orsaken och klarlägga sammanhangen för medborgarna. En skattehöjning skall inte bara ske i det tysta, även om detta kan vara trevligt sett från finansministerns utgångspunkter. Jag vill understryka att vad det här gäller är att rädda värdet av sådana lönehöjningar som bara är kompensation för penningvärdets försämring. Det som gör denna sak särskilt aktuell i dag är helt enkelt att man måste söka slå vakt om de lättnader som nu utlovas för olika grupper. Socialdemokraterna säger: två tredjedelar av befolkningen får skattelättnader. Det är riktigt nu, men sannolikt inte ens i utgångsläget för skattereformen. Genom inflationen och dess verkningar på den nominella lönen kommer inte så få upp i inkomstskikten över 30000 kronor, d.v.s. på andra sidan skattesystemets brytningspunkt, och där är den marginella skatteökningen hårdast. Nu heter det från socialdemokratiskt håll: man skall jämföra med vad som hade hänt om skatteskalorna inte hade blivit ändrade. — Jag ser att herr Feldt har behov av att informera finansministern. Det är ju herr Feldt som har talat om detta de senaste dagarna. — Då blir bilden gynnsammare, menar man. Det är inte den viktigaste jämförelsen. Det är däremot viktigt att konstatera att skattelättnaden för många allvarligt naggas i kanten genom inflationens verkningar. Även om man gör den jämförelse som herr Feldt och andra socialdemokrater vill göra, så är det uppenbart att en del av dem som nu får lättnader och som ligger på eller strax under brytningspunkten på 30 000 kronor — de får redan om några år totala skatteskärpningar även i jämförelse med nuvarande system. Ta en familj, där en av makarna förvärvsarbetar med en inkomst på cirka 30 000 kronor. Det är medianinkomsten för barnfamiljer utanför Stockholm. Den familjen får nu en total skattelättnad på cirka 250 kronor. Antag sedan att familjen får en årlig inkomstökning på så lite som fyra procent, vilket kan tänkas motsvara prisstegringen utan momsökningar. Redan 1972/73 så har den utlovade skattelättnaden gått över i en faktisk skatteskärpning. Det är mot detta system vi vänder oss och kräver en snabb utredning och förslag om värdesäkring av skattesystemets skalor och avdrag. Från finansdepartementets sida har statssekreterare Feldt försökt göra gällande att ett sådant system skulle sätta fart på inflationen genom att skatten inte kunde användas i konjunkturpolitiskt syfte. Skatten skulle, säger han, inte kunna användas till att dra in köpkraft under typiska inflatoriska högkonjunkturperioder. Detta är en helt oriktig slutsats. Vi har uttryckligen sagt i motionen att justeringarna av skalorna och avdragen får göras med en viss periodicitet. Det är inte meningen att man skall ändra varje månad, utan justeringarna av skalorna och avdragen får göras med en viss periodicitet. Inte heller finns Ang. en reform av beskattningen, m.m. det något hinder för en regering att i vanlig ordning föreslå finanspolitiska åtstramningsåtgärder — även skattehöjningar om så bedöms nödvändigt. Men det är den sortens öppna beslut som man tydligen vill undvika. Kraven på öppen redovisning för medborgarna, kraven på närdemokrati i dessa frågor — den viftar man bort genom att säga nej till indexreglering. Det finns, vid sidan av bristen på indexskydd, en okänd komponent i det här skattepaketet, som också kan få ödesdigra konsekvenser för förslagets verkningar. Det är kommunalskatten och det system man väljer för kompensation till kommunerna. Redan i dag står det klart att kommunalskatten nästa år blir genomsnittligt högre än vad herr Sträng har räknat med. Den tycks bli 21:75, inte 21 kronor, som man utgått ifrån i tabellerna. Det betyder naturligtvis att det omedelbara utslaget blir något sämre än vad tabellerna anger. Vidare har den utjämning i kommunalt skattetryck som ägt rum tidigare avstannat under senare år och förbytts i sin motsats: skillnaderna i skattetryck mellan olika kommuner är tyvärr åter på väg att öka. Om den utvecklingen fortsätter är det allvarligt, inte minst i ett läge då rätten till avdrag av den kommunala skatten slopas, vilket vi ju nu alla är eniga om. Det finns i dag många oroande tecken som tyder på en våldsam utgiftsexpansion i kommunerna, om man inte i grunden omprövar kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Den utredning om detta som riksdagen begärt har ännu inte tillsatts. Och tyvärr får vi nu veta av utskottsmajoriteten att den utredningen inte kan börja sitt arbete, förrän en annan utredning löst frågan om kompetensfördelningen mella stat och kommun. Om den utredningen har det föredragande statsrådet sagt i Landstingens tidskrift i december 1969, att den kommer att hålla på en god del av 1970-talet. Då kan kammarens ledamöter tänka sig när det kan bli aktuellt för den utredning som herr Sträng skall tillsätta att ta ställning till frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Skattepaketet innebär ett betydande inkomstbortfall för kommunerna. Detta måste kompenseras. Blir det inte några tillfredsställande system, kan det gå ut över skattebetalarna i form av ökade kommunala skatter — och då minskar skatteomläggningens värde än mer. På flera punkter är alltså, som jag har sökt visa, det socialdemokratiska skatteförslaget ofullständigt; på flera punkter finns det skäl att befara att reformens värde för de lägre inkomsttagarna kommer att urholkas. Barnfamiljerna är försummade och detta i samband med en stor familjeskatteomläggning. Marginalskatterna har blivit kraftigt skärpta redan i låga inkomstlägen, och skärpningen drabbar särskilt hårt barnfamiljer med inkomst strax över och omkring 30 000 kronor. Det finns mycket att göra för att förbättra förslaget, många brister som måste tas bort utöver dem jag nämnt. Det gäller insatser för de folkpensionärer som endast har folkpension eller mycket låg ATP. Det gäller att lätta marginalbeskattningen för folkpensionärer, som har litet extrainkomster. Den har tidigare på många håll varit 110 procent. Nu skulle den bli 90 procent. Det är inte rimligt. Det gäller att utsträcka den individuella beskattningens princip också för den som arbetar i makens rörelse. Det gäller, som jag tidigare påpekat, att principen om nedsatt skatteförmåga bör utvidgas också till andra grupper. Vi har i mittenpartiernas motion angett riktlinjerna för det reformarbetet. Det står fullt klart att skatteomläggningen måste utvecklas och förbättras på en rad punkter under de närmaste åren. Takten i reformarbetet blir dock beroende av de ekonomiska resurserna. I och för sig finns det mycket som vore angeläget att genomföra redan nu. Men man måste göra en prioritering, man måste bestämma sig för vad man vill sätta högst på listan, och vi har sett det som nödvändigt att prioritera barnfamiljerna; kostnaderna för vårdnadsbidraget utgör den drygaste posten i det förslag som vi vill att regeringen skall lägga fram till höstriksdagen. Vi har uttryckligen gång på gång förklarat oss villiga att medverka till finansieringen av detta; vi har varit villiga att diskutera med socialdemokraterna om formerna — men ni har sagt nej, och jag beklagar det. Jag beklagar denna prestigepolitik. Den här skatteomläggningen skulle ha kunnat bli en jämlikhetsreform. Hade ni varit villiga att lyssna på våra förslag och diskutera hur man skulle kunna rätta till de värsta bristerna hade det blivit en bättre reform. Också med utgångspunkt från de målsättningar ni själva uppsatt hade det varit en klok politik. Den avvisande hållning ni nu har intagit går till sist ut över själva skatteomläggningen och därmed över betydande grupper av svenska folket. Herr talman! Jag vågar inte tro på någon omvändelse i sista stund från den socialdemokratiska majoritetsgruppen. Jag ber att få yrka bifall till folkpartiets och centerpartiets gemensamma reservationer.

Herr talman! Jag har aldrig haft mycket till övers för den politiska debatteknik som bygger på att ställa en meningsmotståndare till svars för uttalanden som han gjort för åtskilliga år sedan, för att därmed ge hans aktuella handlande prägel av bristande konsekvens, bristande målmedvetenhet och allmän opålitlighet. Tiden rinner snabbt och förhållandena ändras. De ståndpunkter som måhända var riktiga för några år sedan kan förlora aktualitet. Det räcker inte med att bara hävda en riktig uppfattning, den skall också framföras vid rätt tillfälle. Det är inte fel att ändra mening, allt under förutsättning att man inte avviker från grundläggande principer. Trots det tar jag nu till utgångspunkt för några reflexioner i denna skattedebatt ett antal uttalanden av en politisk meningsmotståndare. Men det beror inte på att jag vill komma åt vederbörande. Jag citerar denne tvärtom därför att jag ansluter mig till hans tankegångar och är beredd att ytterligare understryka dem. De är dessutom ännu inte årsgamla. Deras relevans är i dag snarare större än då uttalandena gjordes för tre kvarts år sedan. Herr talman! Jag ber att få citera: 1. ”Vi måste ha något att fördela om fördelningspolitiken skall ge önskat resultat. Ser vi realistiskt på problemet är det endast i en lugn och säker tillväxt av samhällets resurser som en omfördelningspolitik kan drivas med framgång.” 2. ”Vi lever i ett fritt land och ingen regering har möjligheter att tvinga medborgarna att till varje pris stanna kvar i en nation om de finner med sina intressen förenligt, bl.a. de skattepolitiska, att slå sig ner någon annanstans.” 3. ”Jag har fått lära mig av erfarenhet att människornas medfödda benägenhet att se sig och de sina som det centrala i tillvaron tvingar oss som Ppolitiker att acceptera att en toleransgräns i fråga om beskattningens tyngd är en fysisk realitet. Respekten för skattelagarna spelar också en roll vid denna bedömning och avvägning.” 4. ”Jag nämnde tidigare att med det nuvarande uttaget på skattesidan i form av direkt statsoch kommunalskatt tvekar jag inte att personligen deklarera att vi i dag lever i en atmosfär med hårda påfrestningar på skattemoralen. Jag gör här inte någon skattemoralisk värdering mellan löntagare och egna företagare och inte heller mellan lågavlönade eller högavlönade. Våra skattesamveten är i denna del tämligen uniformerade.” 5. ”Jag har med detta velat säga att någon effekt i inkomstöverflyttning ge Ang. en reform av beskattningen, m.m. nom skärpt progressivitet är inte praktisk politik.” 6. ”Ett program av innebörden att de bättre betalda skall ta en direkt standardsänkning av märkbar betydelse för ett relativt snabbare avancemang för de lågavlönade torde inte vara praktisk politik. Takten i att närma de nu för stora inkomstskillnaderna har i praktisk politik sina gränser.” Jag ser att herr talmannen liksom kammarens ledamöter, och inte minst finansministern, på ordvalet känner igen finansminister Gunnar Sträng. Jag vill fullfölja hans resonemang från den debatt den 6 september 1969 då dessa uttalanden gjordes, ehuruväl jag i vissa hänseenden drar helt andra slutsatser än dem finansministern sedermera dragit, i varje fall då han i början av detta år bestämde sig för hur den stora s.k. skattereformen skulle utmejslas. Beträffande först finansministerns understrykande av behovet av snabb tillväxt finns det väl inte något parti som hårdare än moderata samlingspartiet har understrukit just denna synpunkt. Snabb tillväxttakt i samhällsekonomin ger folkhushållet resurser att lösa kvarstående brister här hemma och att solidariskt medverka till att lindra nöden i fattigare länder. I den skatterättsliga doktrinen har också med all rätt framhållits att ett tidsenligt skattesystem, förutom att ge staten erforderliga resurser och att styra konjunkturförloppet, också skall stimulera de produktiva och progressiva krafterna i samhället. I sin lilla bestseller — hoppas jag — ”Fakta om skatten” har finansministern anslutit sig till denna tankegång och pekat på skattepolitikens funktion ”i det ekonomiska skeendet för att realisera målen om snabb ekonomisk tillväxt, prisstabilitet och god balans i såväl den egna ekonomin som i varuutbytet och betal. ningsförhållandena med omvärlden”. Herr talman! Jag har tidigare frågat regeringens experter vilka delar, vilka avsnitt av det nu aktuella skatteförslaget som är ägnade att tillgodose just dessa effektivitetsfunktioner. Jag har hittills inte fått något svar, fastän frågan har upprepats många många gånger. Det kan måhända bero på att jag inte haft tillfälle att rikta frågan direkt till finansministern, men det har jag nu och jag upprepar därför frågan i förhoppning om att äntligen få ett tillfredsställande svar, innan skattefrågan avgörs i riksdagen i dag. Denna fråga är, tycker jag, desto mera motiverad som jag själv har kommit till den bestämda övertygelsen att finansministerns skatteproposition är utformad precis på det sätt en skattelagstiftning inte skall gestaltas, om den skall svara mot tillväxtbehovet. Enligt min mening måste förslaget inte minst i nuvarande konjunkturläge få rakt motsatta konsekvenser. Vi är alla medvetna om och alla överens om att en försiktig lönerörelse just nu är utomordentligt önskvärd. Vi hyser alla oro för vart alla de anspråk skall leda som kommer till uttryck när de olika grupperna försöker var och en bevaka den andre så att ingen skall få mer än andra av den gemensamma begränsade kakan. Att övergången från direkt till indirekt skatt som moderata samlingspartiet ställer sig helt bakom och som på lång sikt är en nödvändig förutsättning för Sveriges medverkan på lika villkor i det vidgade europeiska samarbetet likväl kommer att leda till kompensationskrav, är sannolikt, hur vi än argumenterar däremot. Men vad värre är är att den skärpning av marginalskatterna som finansministern föreslagit och som bevillningsutskottets majoritet nu har accepterat kommer att utgöra ytterligare bränsle på kompensationsbrasan. De löntagargrupper som genom de höjda marginalskatterna och ofrånkomliga prishöjningar riskerar att få sin reella levnadsstandard försämrad kommer självfallet att göra allt vad som står i deras förmåga för att kompensera sig därför. Lönekraven kommer att bli hårdare än de annars skulle ha blivit. Både löner, kostnader och priser kommer att medverka till ett tryck uppåt mot en gentemot omvärlden mindre konkurrenskraftig ekonomi. Vi vet alla också att sparandet i dag är otillfredsställande, även om det är svårt att exakt fastslå hur otillfredsställande utvecklingen har varit under de senaste åren. Vi var alla — jag hoppas att finansministern också var det, ehuru han talar mycket litet om det enskilda sparandets betydelse — bekymrade över utvecklingen redan i början av året, och bekymren borde vara ännu mer påfallande i dag efter de ytterligare analyser som konjunkturinstitutet företagit och som redovisats i samband med kompletteringspropositionen. Finansministern förbigår i stort sett denna försämring. Att skatteförslaget liksom socialdemokraternas allmänt negativa inställning till enskild förmögenhetsbildning ytterligare kommer att bygga under den negativa spartrenden, är alldeles obestridligt. Det finns ingenting i förslaget som är ägnat att stimulera människorna att avstå en del av sin konsumtion för att därmed bidra till att lägga en grund för ökad tillväxttakt — tvärtom. Det är, herr talman, måhända inte besynnerligt, att dagens prognoser för utvecklingen i svensk ekonomi är så pessimistiska som de är i kompletteringspropositionen. Medan man i årets finansplan hoppades på en ökning av bruttonationalprodukten för året med 4 procent, är man i dag nere på 3,5 procent — ett tal som skall jämföras med dels förra årets tillväxt, 5 procent, dels de prognoser man gör för andra länder under år 1970, prognoser som visar att Sverige skulle ligga lägst i förhållande till alla andra med oss jämförbara länder med undantag av Storbritannien. Jag skulle vara tacksam, herr talman, om finansministern eller någon annan talesman för regeringspartiet kunde vederlägga dessa farhågor för vår ekonomi och vår framtid, och dessutom peka på de drag i skattepaketet som bidrar till en sådan vederläggning. Jag är som sagt pessimistisk beträffande svaret på de frågor jag i dessa hänseenden har riktat till regeringspartiet tidigare och nu. Herr talman! I det andra av de sex citerade uttalandena understryker finansministern det av oss alla kända förhållandet att vi lever i ett fritt land och att ett skattesystem som de enskilda människorna upplever som orättvist eller orimligt hårt får till konsekvenser att människor och pengar blir benägna att flytta utomlands.

Man må göra vilka värderingar som helst av dem och deras handlingssätt. Jag tycker att de gör fel, det vill jag gärna ha sagt ifrån. De här människorna borde stanna hemma, slåss för sin övertygelse, slåss för bättre förhållanden och hjälpa till att rätta det som är vrångt i dagens socialdemokratiska samhälle. Men faktum kvarstår likväl att det är inte med landets intressen förenligt att kvalificerade arbetstagare och pengar lämnar landet och att vi inte har någon möjlighet att förhindra en sådan emigration, för såvitt vi inte vill ta helt avstånd från de liberaliseringssträvanden som vi i andra sammanhang har verkat för under hela efterkrigstiden. Även om finansministern nu har vidtagit nödvändiga justeringar i förslaget till kapitalbeskattning och lagt sig t.o.m. till höger om mitten i kapitalskatteberedningen, kvarstår fortfarande att vårt land, medan andra oss närliggande länder genomgående inriktar sin politik på att minska arvsoch för Ang. en reform av beskattningen, m.m. mögenhetsskatterna, vidtagit skärpningar. De lättnader för lägre förmögenhetsägare som samtidigt genomförs är i stor utsträckning formella och syftar i stort sett bara till att för vissa grupper reducera konsekvenserna av inträffade penningvärdeförsämringar. Finansministern säger själv i sin ”bestseller” att inflationen i vårt land gått så långt att en förmögenhet i dag bör ligga 50 procent högre än 1958, om den skall ha samma realvärde. Generellt sett motverkar alltså skatteförslaget de tillväxtsynpunkter som finansministern i det första av de av mig citerade uttalandena själv anslutit sig till. även då det gäller inkomstskatterna är de höga marginalskattesatserna i förening med inkomstskattens höjd ägnade att stimulera emigrationsintresset i ett läge då Sverige har allt att vinna på att behålla och till vårt eget land dra kvalificerad arbetskraft från omvärlden, Bristen på skickliga arbetare är och förblir en av flaskhalsarna för vår ekonomiska utveckling under de närmaste åren. Herr talman! Att en toleransgräns i fråga om beskattningens tyngd är en ”fysisk realitet”, däri har finansministern — för att knyta an till hans tredje uttalande — förvisso rätt. En sådan toleransgräns finns naturligtvis i alla inkomstlägen, och när man överskrider den gränsen — när skatterna alltså av vederbörande uppfattas som orättvisa och som stridande mot rättsmedvetandet — då minskar respekten för skattelagarna. Intresset att finna blottor och dra undan intäkter ökar. Skattesamvetet skiljer sig inte nämnvärt från andra samveten. För många människor som anser att lagstiftningen kränker deras personliga och ekonomiska rättigheter, är inte samvetet avgörande utan riskerna för upptäckt. Och som finansministern framhöll i sitt fjärde uttalande är skattesamvetena i dag ”tämligen uniformerade”. Man kan — som han säger — inte göra någon skattemoralisk värdering mellan arbetstagare och egna företagare, mellan lågavlönade och högavlönade. Vissa grupper har obestridligen större möjligheter än andra att komma undan och också att undandra större belopp. Men den moraliska reaktionen måste vara densamma. Brott är brott i vilka inkomstlägen de än begås. Herr talman! De höga marginalskatterna ökar självfallet intresset för de människor, som hårdast drabbas därav, att eftersträva en så stor behållen reell inkomst som möjligt. De måste ju räkna med att deras utgiftsåtaganden förutsätter betydligt högre nominella inkomster än för andra inkomsttagare med en lägre progressivitet. Den som har en marginalskatt på 65 procent måste tjäna nära 300 kronor för att kunna svara för en utgift på 100 kronor, medan vederbörandes yngre kollega i måhända samma arbete med en marginalskatt på 40 procent bara behöver tjäna knappt 170 kronor för att kunna göra samma utgift. Jag gör fortfarande ingen moralisk värdering. Jag bara konstaterar olikheterna här. Det är sådana fullt begripliga slutsatser som ligger bakom de påtagliga tendenserna i dagens samhälle hos kvalificerad och därmed efterfrågad och välavlönad arbetskraft att inte utföra sitt vanliga arbete under hela arbetsveckan utan i stället ägna därigenom frigjord tid till att måla sitt eget hus, gräva i sin egen potatisåker, skrapa sin båt och reparera sin bil. I stället för att fullgöra arbetsprestationer på övertid, vilket i dag vore samhällsekonomiskt motiverat, föredrar de hobbysysselsättning eller liknande verksamhet, Skulle de nämligen för dessa arbetsuppgifter anlita för ändamålet utbildad arbetskraft och betala ersättning härför, blir ersättningsbeloppen om hänsyn tas till progressiviteten orimligt stora från deras utgångspunkter. Mot sådana här tendenser har samhället som bekant inga som helst möjligheter att ingripa. Samhället har även i praktiken väldigt små möjligheter att förhindra de byten av prestationer som förekommer i allt större utsträckning, tendenserna med andra ord att lämna det utvecklade välfärdssamhällets specialisering och arbetsfördelning och att återgå till naturahushållningens bytessamhälle. För att ta ett exempel så utför snickaren snickeriarbeten i sin vän murarens hus utan ersättning och får i gengäld mureriarbete utfört i sin egen fastighet. Alla kammarens ledamöter känner igen dessa företeelser, Det är jag alldeles övertygad om. Sådana i praktiken obeskattade prestationer kommer naturligtvis inte och kan inte heller komma till uttryck i bruttonationalproduktens slutsiffror. Alla torde dessutom vid det här laget väl vara medvetna om att privatpersoner och småföretagare i dag har väldigt svårt att skaffa extra arbetskraft, eftersom den uppställer krav på att skatteavdrag inte skall drabba utbetalade löner. Hur mycket pengar som på dessa sätt, lagligen och olagligen, undandras den svenska samhällsekonomin är utomordentligt svårt att precisera. Att det är fråga om högst avsevärda belopp, därom lär det inte råda några delade meningar. Detta har ju lett till förslagen om att stärka statens skattekontroll. Att de problem som här föreligger är både samhällsekonomiskt och straffrättsligt samt moraliskt utomordentligt allvarliga är vi väl alla på det klara med. Den enda möjligheten att helt förekomma sådant här är att bygga upp ett skattesystem, som av människorna i olika inkomstgrupper uppfattas såsom rättvist och rimligt, som i största möjliga utsträckning, kanske jag skall tilllägga, uppfattas såsom rättvist och rimligt. Hel och full rättvisa lär väl aldrig gå att skapa. Vi har ju alla accepterat skatteförmågeprincipen i vårt land, och finansministern har själv understrukit dess betydelse för svensk skattelagstiftning. Högre inkomsttagare får redan genom den indirekta beskattningen och genom den proportionella beskattningen avstå betydligt mera i kronor och ören räknat än skattebetalare på lägre inkomstnivåer. Jag tror att detta också uppfattas såsom rättvist och rimligt av alla. Flertalet uppfattar det också såsom rimligt och överensstämmande med skatteförmågeprincipen att progressivitet skall tillämpas för högre inkomsttagare, Men de finner det inte rimligt att progressivitetsskalorna och marginalskatternas storlek utformas på sådant sätt att större delen av vederbörandes nyförvärvade inkomster även i normala inkomstlägen måste överlämnas till samhället i form av skatt. När marginalskatterna har givits den orimliga utformningen i finansministerns nu aktuella förslag att de kan uppgå till 60 procent och mera i så pass normala in komstlägen som 35000 kronor — ett inkomstläge som kommer att vara ännu mera normalt om bara några år — då kommer beskattningen att uppfattas såsom klart orättvis och stridande mot den enskilde familjeförsörjarens rättsmedvetande. Argumentet att hans högre skatt möjliggör för samhället att ge lägre skatter åt andra grupper går inte hem helt enkelt. Vederbörande uppfattar inte en sådan omfördelning såsom rättvis. Han betraktar sig inte såsom osolidarisk när han reagerar mot detta, Än mer stötande upplevs konsekvenserna när dessa av höga marginalskatter drabbade människor konstaterar att avdrag för existensminimum avtrappas med växande inkomster. I flertalet, skall vi säga civiliserade, skattesystem har det brukat betraktas såsom axiomatiskt att skatter skall drabba endast den del av inkomsten som har skattekraft. Från inkomstbeloppen har alltså — oavsett inkomstnivå — brukat avdras belopp motsvarande existensminimum. Finansministerns förslag bygger på att existensminimum inte föreligger för människor med högre inkomster. Detta är inkonsekvent och principiellt stötande — även om ett sådant resonemang kan vara politiskt motiverat och understundom tigt. Med de låga barnbidrag som nu utgår och beträffande vilka barnbidragshöjningen i skatteförslaget inte utgör någon som helst rimlig kompensation för prisstegringar och höjningar av den indirekta beskattningen kan man inte heller göra gällande att skatteförmågeprincipen är genomförd. Försörjningsenheten familjen, som i varje fall enligt de värderingar som moderata samlingspartiet står för, bör utgöra den fasta grundstenen i ett kultursamhälle, straffas alltför hårt i den s.k. skattereform som finansministern framlagt. Flertalet barnfamiljer befinner sig dessutom inom de inkomstgränser där man drabbas av de höjda marginalskatterna. Finansministerns förslag är klart familjeoch barnfientligt. Jag har, herr talman, redan berört progressiviteten och marginalskatteproblematiken och därmed knutit an till det femte av de av mig citerade uttalandena av finansministern, nämligen att ”skärpt progressivitet icke utgör praktisk politik”, då det gäller att åstadkomma effekt i inkomstöverflyttningen, ett uttalande som finansministern för övrigt har gjort tidigare i olika sammanhang. Dessa uttalanden har överensstämt med vad moderata samlingspartiet ständigt hävdat i de senaste årens skattedebatter. Höga marginalskatter och stark progressivitet kan självfallet i det tillspetsade jämlikhetens samhälle te sig bestickande och som jag nyss sade kanske också politiskt matnyttiga. Men närmare och nyktra analyser av den starka progressivitetens konsekvenser i ett vidare perspektiv borde leda till stark betänksamhet. Som effekt i inkomstfördelande syfte är den minst sagt diskutabel. Och de samhällsekonomiska konsekvenserna blir på längre sikt allvarliga. En stark progressivitet får dessutom så många bieffekter på skattesystemet — det är i varje fall finansministern medveten om och hans experter i finans departementet — att det blir svårare att bygga upp logiska och principiellt väl avvägda skatteregler. Det visar sig snart att det inte går att trolla med siffror, att matematikens lagar inte låter sig styra av politiskt önsketänkande och att de positiva och negativa konsekvenserna av den progressiva beskattningen i många hänseenden tar ut varandra, att man med andra ord måste ta igen på gungorna vad man förlorar på karusellen. Trots allt detta — varom finansministern, jag upprepar det, måste vara klart medveten — har marginalskatterna i det nya förslaget avsevärt skärpts och skärpts i sådan utsträckning att regeringen inte ens vill presentera riksdagen eller svenska folket de marginalskattetabeller som skulle klargöra hur ihåligt det löfte är som regeringen utställt, nämligen att en tredjedel av svenska folket skall betala de övriga två tredjedelarnas skattesänkningar. För varje år kommer med normal inflationstakt, normal tillväxttakt och därtill anpassad löneutveckling nya stora grupper att föras över från de två tredjedelarna till den ena tredjedelen. Och inom inte alltför många år — skall vi säga tre år — kommer vi att kunna konstatera att en majoritet av svenska folket har drabbats av skattehöjningar. Det är samma analys som herr Helén för en stund sedan gjorde. En s.k. skattereform som ges sken av att vara en verklig reform med skattesänkningar för majoriteten av svenska folket framstår mot bakgrund av vad jag här har skisserat som en stor politisk bluff, som synbarligen ansetts lämplig att servera inför ett viktigt riksdagsmannaval. Jag är inte övertygad, herr talman, att regeringen har räknat rätt. Jag har en allmän känsla av att en mycket stor del av skattebetalarna har genomskådat det politiska syftet bakom det socialdemokratiska partiets stora skatteutspel inför 1970 års val. Vi får väl se, i slutet av september. Betecknande för läget, herr talman, är att dessa väljare — alltså septemberväljarna — i den mån de uppfattar att Propositionen i realiteten på längre sikt är att betrakta som ett skattehöjningsförslag, inte har möjlighet att påverka dess innehåll vid valet. De kan visserligen reagera, men de kan bara reagera i efterhand och negativt genom att ta avstånd från socialdemokraterna i valet. De borde ha rätt att få positivt och aktivt påverka detta förslag. De skulle ha fått möjligheter härtill om regeringen och utskottets majoritet hade varit villiga att följa moderata samlingspartiets förslag att skjuta skatteförslaget till hösten för att ge tillfälle till ytterligare överarbetning och diskussioner. Nu har den rätten förmenats väljarna. Om regeringen hade varit intresserad av att fördjupa och vitalisera demokratin, hade den bort låta väljarna i detta val ge uttryck för vad de anser förnuftigt, riktigt och rimligt. Nu fattar riksdagen beslut om efterkrigstidens — som det heter— mest genomgripande skattereform knappt fyra månader före ett riksdagsval. Då kommer väljarna ändå att ställas inför fullbordat faktum och kan bara reagera negativt och i efterhand. Vi har inom moderata samlingspartiet i det framtvingade läget bara haft att föreslå vissa begränsade konkreta förbättringar för att komma åt den s.k. skattereformens mest påtagliga brister. Vi har då i första hand skjutit in oss på marginalskatterna, på de faktiskt sambeskattade, på de människor som jobbar ihop i samma arbete och på folkpensionärerna. Genom att koncentrera oss på marginalskatterna möjliggör vi också betydande lättnader för barnfamiljerna framför allt i medelinkomstskikten. Vi har också strukit under ett önskemål som sedan 1950-talet hävdats från vår sida i alla skattedebatter, nämligen att ett tidsenligt skattesystem måste vara så utformat, att icke automatiska skattehöjningar drabbar nominella av inflationen betingade inkomsthöjningar. Det finns inte och har aldrig funnits något sakligt eller logiskt skäl för att en penningvärdeförsämring på låt mig säga 3 procent, som utlöser en motsvarande kompenserande lönehöjning, automatiskt skall leda till så mycket högre skatter, att vederbörande inkomsttagares reella levnadsstandard sjunker. En skattelagstiftning som är så beskaffad motsvarar inte de rättviseprinciper, herr Sträng, som ett civiliserat samhälle bör bygga sin skattelagstiftning på. Genom indexreglering av skatteskalorna och avdrag — har vi betonat — skulle automatiken kunna brytas. Vi menar att förslag i det hänseendet skulle kunna framläggas inför höstriksdagen. Det är med glädje vi i dag kan notera att vi inte är ensamma på oppositionssidan i denna vår uppfattning, utan att hela den borgerliga oppositionen — i varje fall i princip — nu står samlad i kraven på att genom indexreglering bryta den automatiska skattestegringens spiral. Då vi har koncentrerat intresset på marginalskatterna har detta också berott på de synpunkter i fråga om ökad tillväxttakt i den svenska samhällsekonomin som jag berörde i inledningen av mitt anförande, med andra ord på behovet av att i nuvarande läge stimulera till nya arbetsinsatser och nya initiativ. Devisen ”det måste löna sig att arbeta” har — alldeles oavsett upphovsmannarätten, herr Helén — alltjämt full bärkraft. Gunnar Strängs marginalskatter gör det inte lönande att arbeta mera. Jag har, herr talman, i början av detta anförande också påstått att den s.k. skattereformen har klart negativa ingredienser från konjunkturpolitisk synpunkt. Förslaget är ägnat att få just de inflationsdrivande tendenser som statsmakterna med andra medel säger sig vilja bekämpa. Detta har utgjort ytterligare ett skäl för oss att angripa de höjda marginalskatterna, eftersom dessa måste komma att inte bara leda till minskad sparbenägenhet utan också ut Ang. en reform av beskattningen, m.m. lösa starka kompensationskrav, ägnade att driva löner, kostnader och priser i höjden. Vi har ett gemensamt intresse, oavsett politisk uppfattning, av att sådana ekonomiskt politiska åtgärder vidtas att vårt lands samlade potentiella resurser blir väl utnyttjade och att vår internationella konkurrenskraft stärks. Socialdemokraternas s.k. skattereform får — jag upprepar detta, herr talman — rakt motsatta konsekvenser. Herr talman! Det kan kanske tyckas som om jag i denna min kritik alltför starkt har understrukit skatteförslagets allmänt samhällsekonomiska långsiktiga konsekvenser. Det beror i så fall på att dessa synpunkter, som jag nyss har sagt, i stor utsträckning har lyst med sin frånvaro i propositionen. Indirekt måste i varje fall av mitt anförande ha framgått vilken vikt moderata samlingspartiet lägger vid det förhållandet att skattesystemet skall ha en sådan konstruktion att de enskilda människorna uppfattar det som rättvist och rimligt. Och det kommer de att göra om skattereglerna utformas med hänsyn till den enskilda försörjningsenhetens verkliga skatteförmåga. Familjernas och framför allt barnfamiljernas försörjningsbörda måste beaktas, främst genom ett inbyggt avdragssystem som syftar till att fastställa familjernas verkliga skattekraft. Moderata samlingspartiet tar alltså av olika skäl avstånd från ett utvidgat bidragssystem, som, om man skall spetsa till det, tillåter högre skatteuttag för att ge staten resurser att genom dessa bidrag kompensera grupper som drabbas hårt av det högre skatteuttaget. Nya direkta bidrag inom ramen för skattesystemet bör i princip begränsas till de fall, där avdragsvägen inte kan ge resultat för dem som behöver få skattelindringar. Beskattningens uppgift är inte heller att styra produktion eller konsumtion i viss politiskt eftersträvad riktning. Beskattningen skall i dessa och andra hänseenden vara neutral. Och, herr talman, till sist: ett riktigt skattesystem, ägnat att lägga grunden för fortsatta solidariska insatser av alla medborgare i vårt land, uppnår man inte genom att skapa konflikter mellan olika grupper i samhället. även om socialdemokraterna tror sig kunna vinna framgångar på en dylik konfliktpolitik, kommer i så fall dessa framgångar att bli kortfristiga. Det är min bestämda övertygelse. Det är framför allt därför som det är så utomordentligt allvarligt att socialdemokraterna avvisat alla förslag från oppositionens sida att gemensamt söka åstadkomma en samlande lösning av våra skatteproblem. Socialdemokraterna har tagit på sig ett stort ansvar, då de avvisat samförståndslinjen och föredragit att spela ut olika grupper mot varandra.

Herr talman! Det nu föreliggande förslaget inom <:skatteområdet innebär onekligen en betydande omläggning och omfördelning av beskattningen. Men det bör betonas att det totalt sett inte innebär någon skattesänkning. De skattesänkningar som föreslås finansieras genom en avsevärt ökad mervärdeskatt och genom omjusteringar på vissa andra områden. När det gäller den så starkt eftertraktade sänkningen av skatten fattas inte nu beslut om sådana saker, utan det är en ständigt fortgående beslutsprocess, där hela den ekonomiska politiken, de statliga utgifterna och dylikt spelar in. Vi känner till regeringens oförmåga att planlägga på ett sådant sätt att man skulle få en total skattesänkning. Jag kan inte minnas att man på många år gjort ett sådant försök, utan det förefaller som om skatten inte kan gå annat än uppåt. De skatter vi nu har är mycket höga, och finansministern har sagt i sin bok ”Fakta om skatten”, att man villigt erkänner att vårt land nu nått en total skattebelastning som i jämförelse med omvärlden ligger på toppen. Detta är riktigt: om vi studerar skatter och socialförsäkringar så upptar dessa större del av nationalprodukten i Sverige än i något av de övriga OECD-länderna. Om man bara betraktar skatterna, blir Sveriges tätposition ännu mer markant, och Sverige ligger i topp när det gäller förändringen av den andelen under senaste tioårsperioden. Skatternas och socialförsäkringarnas andel av bruttonationalprodukten utgjorde 1967 40,9 procent i Sverige; närmast följde Frankrike med 38,7, Norge med 37,8 och Nederländerna med 37,1. För 1970 kan andelen uppskattas till nära 43 procent i Sverige. Tidigare talare har påvisat det starka inflytande inflationsutvecklingen haft på skatteområdet. Vi har fått skattehöjningar utan några beslut, genom de automatiska skattehöjningar som sker. Det är riktigt att två tredjedelar av skattebetalarna tjänar på reformen, men bara i just den situation vi har nu. Så snart som inkomsterna höjs, för att kompensera de prisstegringar som vi med största sannolikhet får, kommer man upp i högre skattetariffer med en del av sin inkomst, och även om inkomsthöjningen egentligen bara svarat mot prisökningen, blir det ökad skatt. Det blir alltså skatt på penningvärdeförsämringen, och resultatet blir att pengarna inte räcker till samma utgifter som innan den automatiska skattehöjningen kommit till. Det är på så vis det sker en beskattning utan att på något sätt riksdagen eller någon annan beslutsfattande instans berörs. Den sker helt automatiskt. Vi menar att garantier måste skapas mot att det blir högre skatteprocent än nu på samma realinkomst. Det är svårt att få någon självverkande regel för ett sådant inflationsskydd. Det är svårt att få en praktisk metod. Men så snart inflationen nått en viss storlek, t.ex. 5—10 procent, bör en justering ske. Då bör det bli både en höjning av avdragsbeloppen och en jämkning av skatteskalorna. Detta är en sak som gäller både inkomstskatten och förmögenhetsskatten. De snabbt stigande taxeringsvärdena på fastigheter — inte minst jordbruksfastigheter — kommer annars att leda till oskäliga skattehöjningar. I det sammanhanget vill jag gärna ansluta mig till en tanke som finansministern givit uttryck för, nämligen om lättare beskattning för vad man kallar det arbetande kapitalet. Denna inflation, som varit så stark och som vi många gånger kritiserat, har varit särskilt stark under de socialdemokratiska ministärerna. Om jag för 1946, när socialdemokraterna började regera ensamma, sätter kronans värde till 100 öre, och sedan jämför med 1969, finner jag att värdet blivit 41 öre. Där har vi hela utvecklingen och vad den kommit att medföra i skatteavseende. Därtill kommer ojämnheter som egentligen belastar den renodlade socialdemokratiska ministären ännu starkare, om man betraktar den tid socialdemokraterna själva innehaft regeringsansvaret. Trots att dessa av alla efterlängtade skattesänkningar inte kommit till stånd, är det naturligtvis betydande förändringar som skett beträffande skatten. Från centerns sida har vi sagt ifrån att syftet med skattereformen — och folkpartiet har samma uppfattning — bör vara att i första hand få till stånd en omfördelning av skattebördan till de lägre inkomsttagarnas förmån. Vidare skall den åstadkomma lättnader i den direkta beskattningen och leda till en förskjutning mot indirekt beskattning, vartill man genom värdesäkring får skatteskalor och andra delar av skattesystemet anpassade till inkomst Ang. en reform av beskattningen, m.m. och prisutvecklingen. Man bör vidare lätta den ekonomiska pressen på kommunerna och få till stånd ett system med individuell beskattning. Detta överensstämmer i åtskilliga avseenden med det system som nu framlagts från regeringens sida, men det behövs kompletteringar och tillägg för att få systemet mera rättvist och väl anpassat, och det har vi ju framfört i en rad olika förslag från folkpartiet och centern. Det är svårt att helt överblicka konsekvenserna av en skattereform. Vilket utfall ger en mervärdeskatt på 17,65 procent, som var och en skall betala på alla varor? Varken finansministern eller någon annan är på det klara med vad detta kommer att innebära i synnerhet för låginkomstgrupperna, som ju inte har särskilt stora möjligheter att resa till andra länder för att handla. Dessa grupper torde få betala mervärdeskatt på praktiskt taget allt de använder i sitt dagliga liv, medan en del andra kan komma undan den på olika sätt. Det blir i varje fall så att de största svårigheterna i det här fallet som vanligt drabbar låglönegrupperna och barnfamiljerna. Beträffande barnfamiljernas situation har vi i många år sagt till regeringen att man driver en politik som urholkar barnbidragens värde. Man har inte velat lyssna och inte heller svara, vilket naturligtvis beror på att man inte haft något svar att ge. De 300 kronor som nu tillkommer utgör ju endast kompensation för den höjda mervärdeskatten. Skulle man velat åstadkomma en standardhöjning och kompensation för prisstegringarna så borde man redan dessförinnan infört en höjning på 315 kronor per år och barn. Det nuvarande läget innebär alltså fortfarande att socialdemokraterna direkt sänkt barnfamiljernas levnadsstandard genom att inte upprätthålla barnbidragens värde. Vid de många skattedebatter som hållits i riksdagen har i synnerhet vid tidigare tillfällen statsskatten varit det helt dominerande ämnet. Från centerns sida har vi många år — av naturliga skäl kanske — mycket starkt framhållit kommunalskatternas stora betydelse. Det gläder mig att man nu äntligen börjar beakta kommunalskatten i debatten. Ja, nu säger jag kanske för mycket eftersom kommunalskatten nu är så stor och betungande att den inte kan förbigås. Tidigare har det dock varit ganska svårt att få gehör för synpunkter om denna skatt på grund av statsskattens dominans. Det har skett en mycket drastisk utveckling av kommunalskatten. I slutet av 1950-talet behövde de flesta inte betala mer än 13—14 procent av sin beskattningsbara inkomst i kommunalskatt. Men 1965 hade den genomsnittliga utdebiteringen till kommuner och landsting stigit till över 17 kronor per skattekrona, och i år ligger medelutdebiteringen på cirka 21 kronor, eller kanske som herr Helén sade 21:45. Kommunerna bestrider nu en större del av samhällsutgifterna än staten och för flertalet invånare — upp till 90 å 95 procent — är kommunalskatten den största utgiftsposten på skattesidan. Nu kan man därför inte längre, som man gjort tidigare, utelämna kommunalskatten vid en diskussion av ett helt skattesystems utformning. Prognoserna för framtiden beträffande kommunalskatten är också förfärande. Enligt vad som nu förutspås kan den år 1975 komma att uppgå till 25 kronor per skattekrona och 1980 till 30 kronor. Då blir kommunalskatten ännu mer betydande jämfört med statsskatten. Jag vill därför mycket starkt understryka vad som sagts här, nämligen att kommunernas skattebortfall måste kompenseras krona för krona. Helst bör man vidtaga sådana åtgärder att kommunerna får en lättnad i beskattningen. Det finns åtskilliga utgifter som egentligen borde överföras till staten. Jag skall bara ägna mig åt ytterligare en detalj i det omfattande skatteförslag som nu framlagts. Det gäller sambeskattningen, vars utformning vi i centerpartiet naturligtvis inte är belåtna med. Vi hälsar dock med tillfredsställelse de förändringar som skett. Jag vet inte hur många skatteutredningar som under årens lopp arbetat med det besvärliga problemet om sambeskattningen. Detta problem uppkommer ju alltid om man har en progressiv beskattning och då skall utforma en sambeskattning. Några tillfredsställande resultat har tidigare inte kunnat presenteras, men nu har man gjort en radikal förändring i rätt riktning. Det är då egendomligt att man håller kvar en grupp — måhända inte så betydande — i den gamla sambeskattningens mönster. Den enda invändning man möter då man förklarar att företagare faktiskt kommer att få sambeskattning även i fortsättningen är att detta stämmer endast när deras inkomster ligger över en viss nivå. När jag kom till riksdagen för ett antal år sedan var jag under några år ledamot i andra lagutskottet. Jag beaktade särskilt vad en ledamot — han var jurist — yttrade en gång när ett lagförslag skulle genomföras. Under diskussionen i utskottet anfördes bl.a. att det nog inte var så farligt om lagförslaget innehöll en brist, då det var en så liten grupp som skulle komma att träffas av den olägenheten. Den nämnde ledamoten yttrade då, att så utformar man inte bestämmelser, utan man skall försöka åstadkomma jämlikhet för alla grupper. Även om den föreslagna sambeskattningen inte medför olägenheter för en så stor grupp bör ju inte systemet utformas så. Fastän man nu har uppnått en förbättring för låginkomstgrupperna, vilken vi hälsar med tillfredsställelse, finns det mycket kvar att uträtta för dem. Det bör noteras att drygt 16 procent eller 600 000 av alla förvärvsarbetande inkomsttagare år 1968, enligt riksräkenskapsverkets statistik över inplaceringen i sjukpenningklasser, tjänade mindre än 10 200 kronor. I den stora gruppen ingår inte ålderseller förtidspensionerade, studerande ungdomar över 16 år eller hemmafruar under 67 år. I den sistnämnda gruppen är det, enligt samma statistik, mer än två miljoner människor som har inkomster understigande 2 600 kronor per år. Trots vårt omfattande ekonomiska trygghetssystem riskerar därför stora grupper — oftast de allra sämst ställda — att hamna utanför både välfärdsstegringen och den ekonomiska utjämning som i första hand borde komma dessa grupper till godo. Svårigheten att nå dessa heterogena grupper genom inkomstöverföringar är uppenbar — det är vi också medvetna om — i den mån de måste grundas på fakta i deras situation utöver den låga inkomsten. I gruppen finns t.ex. långtidsarbetslösa och sjuka. Många av de 600 000 människor som arbetar mindre än 35 timmar per vecka är också låginkomsttagare. Ensamma vårdnadshavare och äldre liksom handikappade tillhör ofta även de deltidsarbetande. De stora skillnaderna i arbetsoch inkomstmöjligheter mellan olika näringar och delar av landet återspeglas också i denna statistik. Trots att vi har ett stigande välstånd, som kan avläsas i totalsiffrorna på skilda områden, finns det således grupper som alltmer kommer efter i utvecklingen. De ekonomiska klyftorna tenderar att öka mellan olika landsdelar, beroende på befolkningsutveckling och näringsstruktur. Klyftorna i det växande välståndet upplevs som alltmer orättfärdiga, när t.ex. löneskillnader på 25 procent för samma slag av arbete förekommer i olika regioner.

Vi har ett konkret förslag Ang. en reform av beskattningen, m.m. alt förbättra deras ställning, men det verkar inte som om regeringen vore intresserad av att genomföra det. Vi skall givetvis fortsätta att arbeta för låginkomstgrupperna. Jag avser inte, herr talman, att gå in på några av de reservationer som finns i respektive utskottsuttalanden, utan dessa kommer att tas upp av den representant för centerpartiet som varit med vid behandlingen i bevillningsutskottet. Vi bestrider inte att det skatteförslag som är framlagt innebär förmåner för olika grupper. Skatteförslaget följer intentioner som vi under många år har framfört. Men det finns också en rad brister i förslaget som vi har försökt rätta till genom föreslagna åtgärder i reservationer och motioner från centerpartiet och folkpartiet. Herr talman! Yrkanden kommer att framställas under behandlingen av respektive utlåtanden.